I den digra bunt av utskottsutlåtanden som vi behandlar i dag ligger omedelbart efter statsutskottets utlåtande nr 128 om det statliga utvecklingsbiståndet ett betydligt tunnare häfte, som också får beröras i denna debatt. Det är bevillningsutskottets betänkande nr 41, och jag skall uteslutande uppehålla mig vid det. Betänkandet behandlar två motionspar, som går ut på att genom ändringar i den svenska skattelagstiftningen stimulera svenska investeringar i utlandet. Vad problemet närmast gäller är att effektivt hindra dubbelbeskattning. Den svenska skattelagstiftningen bygger på principen att internationell dubbelbeskattning skall undvikas genom bilaterala dubbelbeskattningsavtal. Nu har vi inte sådana avtal med alla länder. Vi saknar bl.a. dubbelbeskattningsavtal med många av wutvecklingsländerna. För att begränsa olägenheterna härav infördes 1966 i vår skattelagstiftning regler om avräkning av utländsk skatt mot skatt i Sverige. Reglerna kan sägas innebära att en inkomst, som här rör från utlandet, bara beskattas en gång, men efter den skattesats som gäller i den stat som tar ut den högsta skatten. För avräkningsrätten gäller vissa begränsningar. Bl.a. får ett svenskt moderbolag inte avräkna skatt, som ett dotterbolag har betalat. En annan sak är emellertid allvarligare. För att en utländsk skatt skall kunna avräknas måste den vara faktiskt erlagd. Detta innebär att om den utländska staten efterskänker skatten — vilket inte är ovanligt när det gäller uländer som vill dra till sig investeringar — så reduceras avräkningsbeloppet i motsvarande mån. Med andra ord tar svenska staten i sådant fall ut det belopp som den utländska staten har efterskänkt. Om ett u-land för att dra till sig en investering beslutar att efterskänka skatten för det investerande företaget helt eller delvis under längre eller kortare tid, anser landet uppenbarligen att den verksamhet som företaget bedriver eller kommer att bedriva i landet är ägnad att främja landets ekonomiska utveckling och att den passar in i landets egen utvecklingsplan. Det är då angeläget att inte vi i Sverige förtar effekten av den stimulans, som u-landet vill ge företaget genom skattebefrielsen, genom att i stället ta ut motsvarande skatt av företaget här hemma. Till utskottets betänkande har fogats en gemensam borgerlig reservation. Vi uttalar där, att vårt land bör intensifiera ansträngningarna att få till stånd dubbelbeskattningsavtal med u-länderna. Naturligtvis kommer detta under alla förhållanden att ta tid. Under lång tid framöver kommer det därför att finnas länder med vilka vi saknar sådana avtal. De skatteavräkningsregler som vi införde 1966 bör därför revideras, så att inte förmånen av skattefrihet i ett u-land till någon del upphäves genom att beskattning i stället sker i Sverige. Herr talman! Jag kommer senare att

Herr talman! Vi är alla överens om behovet att ägna kraftansträngningar till att utjämna klyftan mellan de fattiga och de rika länderna. Vi kan ha olika uppfattningar om hur vårt arbete att nå detta mål skall läggas upp, och man kan även ha olika uppfattning om hur mycket man för dagen bör satsa på denna uppgift. En av stridsfrågorna i dag gäller hur stort det statliga bidrag skall vara som vi i år skall satsa — 100 miljoner kronor mer eller mindre. För oss ter sig det beloppet ganska stort. I det stora sammanhanget är det obetydligt, ungefär 2 promille av det totala resursflöde om cirka 55 miljarder kronor, som år 1966 beräknas flyta över till u-länderna. För den totala hjälpinsatsen betyder dessa 100 miljoner alltså inte mycket. Men ändå — 100 miljoner extra satsade på riktiga projekt kan ha en mycket betydelsefull effekt, kan utgöra ett väsentligt utillskott. Men viktigare är dock frågan hur man skall kunna åstadkomma att de stora pengar som satsas verkligen gör så stor nytta som möjligt. Hur mycket är det som når u-länderna av allt det som vi satsar? Det är mycket svårt att veta det. Det är så myeket som fastnar i administration, i resor, i konferenser 0.s.v., för att nu bara ta några av de sidospår på vilka pengarna rinner i väg. Vi satsar mycket via FN:s olika organ. Vi ställer mycket mera medel till dessa organs förfogande än vi egentligen skulle behöva. Det är möjligt, ja, kanske sannolikt, att det är riktigt att en så stor del av vår hjälp går denna väg. Om man bortser från vissa ideella organisationer, som sedån mer än ett sekel samlat erfarenheter om verksamhet bland u-ländernas befolkning, saknas ju hos oss inom vårt nya ämbetsverk mångårig erfarenhet av sådant arbete till skillnad från förhållandena i många andra länder, tidigare kolonialmakter, vilka obestridligen lärt sig en hel del om de folk som bebor deras förutvarande kolonier. Vårt satsande på rmultilaterala program, administrerade genom olika FN-organ, har sålunda delvis en praktisk motivering. Vi kan räkna med att våra insatser får dra nytta av den erfarenhet som samlats inom Förenta Nationernas olika organ. Delvis har denna väg att ge våra bidrag också en ideologisk bakgrund, i det den syftar till att markera vår vilja att stärka FN:s verksamhet. "Men det får inte göra oss blinda för att också de internationella organens arbete på fältet inte är utan brister. Det har påpekats många gånger tidigare, men det kan vara berättigat att göra det nu också. Det har också gjorts gällande att dessa FN-organ inte är så helt motståndskraftiga mot påverkningar från vissa medlemsstater. Detta påstående är anmärkningsvärt därför att det skulle rycka undan ett av motiven för att vi i så "hög grad lämnar vår hjälp via FN. Det har också påståtts att vissa mottagarländer föredrar bilateral hjälp — FN-hjälpen har mer eller mindre uttryckligt angetts vara en förklädd USA hjälp. Också de projekt som administreras genom FN kostar pengar i administration. I propositionen uppges att administrationen inom FN tar 17 procent av projektkostnaderna. Man tillägger visserligen att härvid också täcks utgifter för programplanering, projektövervakning, resultatvärdering och annat som »imed visst fog» kan hänföras till biståndet. När man därjämte får uppgiften att av den totala personalen hos FN-organen, som för närvarande torde uppgå till 25 000 personer, cirka 80 procent helt eller huvudsakligen sysslar med bistånd och andra u-landsfrågor, förstår man att mycket pengar måste försvinna den vägen. Man kan också konstatera att även om det finns inom u-landsarbetet verksam ma tjänstemän — de må vara amerikaner eller svenskar, anställda i FN-organ eller i SIDA — som är idealister, så är de inga filantroper. De finner sig väl till rätta i den överklassmiljö, i vilken de lever i u-landet och som de knappast kan uppnå någon motsvarighet till i hemlandet. Bara för ett par timmar sedan hörde jag talas om någon som har sett nya bostäder för administratörer i något u-land. De var så lyxigt inrättade, att den här rapportören kände sig obehaglig till mods när han såg dem. Dessa bostäder har också uppförts för bidraget till u-landshjälpen. Jag kan i detta sammanhang inte underlåta att fundera över en av våra utvecklingskrediter till Tanzania, som gäller just ett sådant projekt. Det kan vara ett nödvändigt projekt och är kanske också välplanerat, men många gånger kan ett dylikt projekt bli lyxbetonat. De initiativ som har tagits från svensk sida inom olika FN-organ och som syftar till en bättre samordning mellan dessa och en effektivisering av verksamheten där visar — såvitt jag kan förstå — att den kritik som framförts inte är främmande för dem som har att handlägga dessa ärenden. Dessa initiativ är värda all uppskattning. Alla vet att våra egna bilaterala projekt många gånger har varit mindre lyckade. Jag behöver därför inte dröja vid detta. Många befattningshavare inom SIDA saknar det psykologiska handlag som behövs för att arbetsmiljön skall bli god, kontakten med mottagarlandets befolkning gynnsam samt verksamheten och andan tillfredsställande. Jag vet en plats där man inom ett missionsanknutet arbete hade drivit fram en mångsidig verksamhet i nära kontakt mellan de anställda och ortens folk. När SIDA:s folk övertagit administrationen försvann inom något år genom byråkratisk stelhet och psykologisk ofullkomlighet hos ledningen hela kontakten, samhörighetskänslan och förtroendet hos ortsbefolkningen. Vad som är sanning i polemiken mel lan intendenten Kai Curry-Lindahl och avdelningschefen Anders Forsse — ett inlägg i denna har publicerats senast i dag — är svårt för en lekman att bedöma. En annan biolog med erfarenhet från en flerårig verksamhet i Östafrika har visat mig bilder av ökenliknande landskap, som uppstått efter åtgärder som vidtagits enligt råd av främmande experter. Alldeles utan grund torde inte den Lindahlska kritiken vara. Över huvud taget förefaller det som om vår u-landsadministration arbetar föga effektivt. SIDA är ett ungt ämbetsverk, ännu utan fasta och väl fungerande rutiner. Administrativa ofullkomligheter irriterar. Det tycks vara svårt att få svar på brev till SIDA. Detia har sagts förr, även av mig i denna kammare. Det har sagts av personer som hört sig för om anställning i SIDA och det har sagts och upprepats många gånger av dem som arbetar ute på fältet. Jag vet att man inom SIDA är känslig för denna kritik och att man försöker komma till rätta med problemet. Men hittills tycks man inte ha lyckats på ett sätt som kan anses helt tillfredsställande. Man har också kritiserat dyra expertresor till långt avlägsna länder, resor som varar några få dagar och säkerligen är angenäma avbrott i expertens vardagstillvaro, men utan möjlighet att ge honom tid att tränga in i problemen på fältet. Sådana resor tär onödigt mycket på de penningmedel som skall hjälpa u-länderna. Jag skall inte här dröja vid det haltande samarbetet mellan SIDA och UD och då särskilt UD:s beskickningspersonal i mottagarländerna. Herr Virgin har redan berört denna fråga och vad som av den frågan har behandlats i reservation 7. Över huvud taget intar SIDA — såvitt jag kan förstå — som ämbetsverk en säregen ställning i svensk förvaltning. Sedan gammalt är det endast UD som inom svensk förvaltning haft särstäli ningen att vara ett centralt ämbetsverk för utrikesrepresentationen samtidigt som ett departement. SIDA är däremot, enligt min mening, ett självständigt centralt ämbetsverk av den art som av gammal hävd är karakteristisk för svensk statsförvaltning. Jag vill bara ställa frågan hur den självständigheten kan förenas med att SIDA:s generaldirektör samtidigt är ordförande i en interdepartemental beredning i Kungl. Maj:ts kansli. Jag tycker att den ordningen ur principiell synpunkt inte är riktig. Slutligen ett ord om enskilda investeringar, samarbete mellan staten och näringslivet, paketprojekt osv., som varit föremål för diskussion många gånger tidigare i dag. Varför är man trots allt forfarande så misstänksam mot alla enskilda investeringar? Med den statliga u-landshjälpen försöker man ju åstadkomma institutioner av olika slag i samarbete med mottagarlandet, där det senare så småningom självt skall överta hela driften och alla kostnaderna. Det man får leder alltså till nya utgifter för mottagarlandet. Hur skall det få pengar till det? Näringslivets investeringar kan hjälpa till att skapa en producerande industri som både kan ge avkastning och lönande sysselsättning åt invånare i mottagarlandet. Inom vissa mottagarländer försöker man genom skattelättnader dra till sig sådana främmande investeringar, även om vi sedan med vår skattelagstiftning försöker motverka effekten av den »moroten», vilket herr Tistad nyss talade om. Dessa skattelättnader visar ju i alla fall att man mycket gärna vill ha sådana investeringar från det enskilda näringslivet. Vi har ju också själva på senare tid fått se hur väsentligt det är att i vårt eget land kunna få in främmande kapital för att våra industrier skall kunna hållas i gång. Se t.ex. på Oscaria, Vargön, Billmans och andra företag. Varför skall vi vara så skeptiska mot sådana utländska insatser i u-länderna, när vi vet att vi själva så väl behöver sådana här i landet? Herr talman! Herr Virgin har redan framfört de yrkanden som också jag vill ställa.
Herr talman! När statsrådet Lange den 6 februari i år i New Delhi gav den svenska inledande deklarationen vid UNCTAD-konferensen använde han en omskrivning av en gammal internationell slogan »trade not aid». Herr Langes omskrivning var »trade and aid». Får jag härmed i debattens slutskede föreslå en ny version, som väl torde svara mot våra intentioner, som de kommit till uttryck både i propositionen och i utskottets utlåtande: »Trade and aid and aid to trade». När jag hörde herr Dahlén i sitt inledningsanförande tala om tullar och importspärrar och nödvändigheten av att avskaffa dessa och så säga, att det stora problemet är att våra uppoffringar kommer att ske på det handelspolitiska området, då var jag i princip helt ense med honom. Jag tror det är rätt. Detta utesluter självfallet inte inom överskådlig tid direkt statlig hjälp, men när herr Björk värderar de handelspolitiska insatserna genom uttryck som »handelspolitisk illusionism» och »sopa problemen under mattan», så måste jag konstatera att herr Björks syn på problemet stämmer illa med min och — som jag förstår av replikskiftet — med herr Dahléns syn. Gårdagens debatt över ämnet UNC TAD, som jag tyvärr missade, ägnade det största utrymmet åt frågan om preferenser och supplementär finansiering. När jag nu kommer med några reflexioner i anslutning till UNCTAD och temat »aid to trade» — hjälp att driva handel — så skall jag försöka undvika upprepningar. del i praktiken utföras? Om den saken råder kanske icke full enighet. Att avskaffa tullar, särskilda skattepålagor på u-landsvaror och andra icke tariffära handelshinder — om detta råder inga delade meningar. Men sedan lägger man enligt min åsikt väl stor tonvikt på några andra åtgärder, som dels är oprövade, dels prövade med föga framgång. Jag har redan här i kammaren i sam fört några kritiska synpunkter på ämnet råvaruavtal, synpunkter avsedda att ställa under debatt, när ett råvaruavtal med möjlighet till någorlunda framgång skall arbetas fram och, då detta sker, vilken långsiktig målsättning man måste ha. Jag anser det vara av vikt att vi inte bara gör allmänna uttalanden färgade av sympati för u-länderna men föga förpliktande, utan att vi mera bestämt definierar våra principer. Det går inte att okritiskt säga att vi ansluter oss till Algerstadgan. Jag skall här be att få göra en mindre uppräkning ur originaltexten till denna stadga. Efter att ha konstaterat att avtalet beträffande kakaobönor skall vara klart 1967 och beträffande socker tidigt år 1968 — vilket alltså inte blivit fallet för någondera varan — säger man att råvaruavtal skall slutas snarast för oljefrö och vegetabiliska oljor, bananer, gummi, te, sisal och hårda fibrer. Vidare säger man att lämpliga åtgärder snarast skall vidtagas i fråga om järnmalm, nickel, tobak, bomull, vin, citrusfrukter, magnesium, peppar, »mica» — jag vet faktiskt inte vad det är — shellack och tungsten. Skulle bara hälften av detta förverkligas, skulle vi vara inne i en ur utrikeshandelssynpunkt helt omöjlig situation, där låsningar och stelhet i sista hand skulle ekonomiskt drabba hårdast just dem som det var avsikten att hjälpa. Detta är min bergfasta övertygelse, grundad på 30 års arbete i importhandel med råvaror. Att dämpa stora prissvängningar är ett mål för råvaruavtal och att avveck la stora råvaruöverskott ett annat. För en av de här aktuella råvarorna, kakaobönor, tror jag att en sund handel med ärliga informationer från de stora producenterna bäst löser problemet med prissvängningar. Från producenternas sida åberopas ett våldsamt prisfall för några år sedan, men man glömmer då den skuld som den dåvarande ledningen för Ghana hade genom att den helt enkelt hade bedragit den internationella handeln genom falska informationer. Den skiss till kakaoavtal som jag har haft tillfälle att ta del av och som jag också från handelns synpunkt kunde godkänna, kan vara ett instrument att begränsa prissvängningar till ungefär + 12 procent från ett tänkt jämviktsläge. Men i dag vill producenterna säkert inte gå med på det gamla diskuterade jämviktspriset, när man i verkligheten får bra mycket bättre betalt. Och så har det hela troligen tills vidare fått vila och som jag ser det, i dag utan någon särskild skada. Det enda vore om en ovanligt god skörd 1969/70 ånyo skulle aktualisera ärendet och man då inte någorlunda snabbt kunde få fram ett beslut som kunde föras ut i praktiskt arbete. Tillskapandet av buffertlager tänkes ingå i råvaruavtal. Buffertlager är en möjlig åtgärd för att kortsiktigt stabilisera en varumarknad, men det instrumentet måste användas med största försiktighet, om det inte skall göra ont värre. En råvaras naturliga väg till slutlig konsumtion inkluderar ganska stor lagerhållning hos handeln och industrin i importländerna. Så är fallet i alla fria och hyggligt fungerande marknader. Då bär alltså förbrukarsidan en ganska stor del av bördan med lagring. Men vid störningar, statsingripanden, osäkerhet för framtiden eller stora överskott från en säsong till nästa flyttas lagerhållningen över på producenterna och ökar deras redan förut tunga börda. Det är en truism att säga att det är totalkostnaden fram till konsumenten som avgör varans pris och att ett lågt pris ökar konsumtionen. Man får försöka finna den billigaste metoden för lagerhållning. Om buffertlager endast avlyfter t.ex. den europeiska förädlingsindustrin en stor del av dess lagerhållning, är ingenting vunnet och säkert blir det inte billigare. Ja, herr talman, sådana här synpunkter kan förefalla tråkiga och färglösa när opinionen kräver och kräver och kräver åtgärder av olika slag, men nog torde realistiska analyser göra bättre nytta än yviga deklarationer.

Vad beträffar det framtida arbetet, skriver herr Heckscher, och jag instämmer: »Tonvikten borde emellertid flyttas från de stora konferenserna till dess permanenta maskineri i utvecklingsstyrelsen och dess organ.

Herr talman! Jag vill nu säga ett par ord om en helt annan sak. I propositionen finns på sidan 15 och följande en redogörelse för enprocentmålets in nebörd. Jag vill uppriktigt tacka för detta klarläggande. Det irriterade mig mycket att vi tidigare talade förbi varandra, vi menade olika saker med enprocentmålet. Vi förbisåg också skillnaderna mellan vår definition och vissa internationella siffror. Här föreligger nu en god upplysning i ämnet, och det är angeläget att slå fast att vår definition är strikt: en procent av bruttonationalprodukten till marknadspris. Detta skall vara netto efter avdrag av inflytande såväl räntor som amorteringar. Denna nettoberäkning betyder i dag inte så mycket. Men redan 1975 ger innebörden av nettoberäkningen en extra ökning av 50 miljoner kronor för att sedan efter hand ytterligare stiga om vi fortsätter efter samma principer. Dessutom avser vi med vår definition enbart det statliga biståndet. Detta gör att vi ur internationell synvinkel når enprocentmålet redan 1972, eftersom de privata investeringarna ingår i den internationella beräkningen. Till sist, herr talman, några stillsamma ord om förmåga och vilja att snabbare öka anslagen. Jag tar då som utgångspunkt följande citat ur »professorsuttalandet», alltså de tio nationalekonomernas deklaration: »Så har samhällsekonomiska argument anförts mot kravet att snabbt öka det svenska biståndet till en procent av bruttonationalprodukten. Man har anfört dels att det inte finns internt samhällsekonomiskt utrymme, dels att hänsyn till betalningsbalansen utgör ett absolut hinder för en snabb ökning av u-landshjälpen. Vi vill härmed deklarera att några sådana absoluta hinder inte föreligger. U-landshjälpens storlek är i grunden ett prioriteringsproblem. Det avgörande är hur vi värderar ökad ulandshjälp i förhållande till andra reformer och därmed till ökad privat och offentlig konsumtion och inhemska investeringar. En snabb ökning av u-landshjälpen skapar naturligtvis ekonomisk-politiska problem, likaväl som annan reformverksamhet. Det finns emellertid ekonomisk-politiska medel till förfogande för att komma till rätta med dessa problem om viljan verkligen finns.» Jag instämmer helt i detta. Samtidigt måste jag konstatera att jag personligen står tomhänt rent budgettekniskt sett. Jag har inte som fru Ulla Lindström någon röstning vid bestämmande av spritpriserna att falla tillbaka på. Inte heller anser jag det till fyllest att instämma i fru Lindströms kanske något publikfriande önskemål om ett par hundra miljoner kronor extra i januari. I och för sig kan jag instämma, men kommer ändå inte ifrån dagens problem: att icke formellt kunna stödja det högre anslagsyrkandet. Jag vill liksom herr Blomquist gjorde för en stund sedan ta fasta på vad fru Lindström sade om programmet som ett minimimål och på möjligheterna »att varje särskilt år väcka förslag om påfyllnad». Detta skulle enligt fru Lindström gå, om vi hade »god vilja och spänstig ekonomi». Jag instämmer. Hur vi skall få en spänstig ekonomi skall jag dock inte diskutera i natt.

Herr talman! I konstitutionsutskottets utlåtande nr 21 föreslås lagstadgad tystnadsplikt för den som i sin tjänst fått del av uppgifter i säkerhetspolisens eller annat polisregister. Redan nu gäller som bekant tystnadsplikt beträffande såväl säkerhetspolisens register som övriga polisregister. Nu vill departementschefen och utskottet införa en lagstadgad tystnadsplikt för såväl säkerhetspolisens som övriga polisregister. Beträffande övriga polisregister lämnas ingen som helst motivering för denna lagstadgade tysnadsplikt. Riksdagen föreslås alltså inskränka informationsfriheten utan att orsaken till denna inskränkning anges. Inte heller sägs i propositionen något om att den nuvarande ordningen är förenad med olägenheter. Detta förefaller mig vara det minsta man kan begära — i synnerhet när en proposition framläggs så sent att utskottsbehandlingen måste bli summarisk, vilket också debatten i denna sena timme måste bli, även om vi tvingas att hålla den. Redan nu är som alla vet tystnadsplikten omfattande. Jag kan inte förstå att man då måste ha så bråttom med en ändring, eftersom departementschefen själv i propositionen signalerar en allmän översyn över sekretessen. Vad är orsaken? Jag vet inte om utskottets ordförande kan ge besked om orsaken till denna brådska som inte är motiverad. Slutligen vill jag be utskottets ordförande definiera begreppen »behörigen» och »obehörigen» vilka står i lagförslaget. När är någon i sin tjänst behörig eller obehörig att lämna upplysningar? Och vad åsyftas egentligen med enskilda personliga förhållanden? Den enskilde tjänstemannen skall tydligen nu efter eget bedömande avgöra när en uppgift är av intresse, exempelvis i spaningssammanhang. Det är orimligt att begära att han skall våga ta risken av en felbedömning vid utlämnandet av en uppgift. För honom blir det mycket tryggare att avstå från att alls lämna ut uppgiften. Vem skall då rikta kritik mot honom? Sekretessen ger honom skydd, offentlighetsprincipen är satt ur funktion.

Herr talman! Offentlighetsprincipen har alltid varit en viktig grundsats i vårt offentliga liv. Riksdagen har också visat sig angelägen att inte i onödan tillåta användandet av hemligstämpeln. Jag vill därför i egenskap av motionär 1 denna fråga säga några ord i anslutning till fru Segerstedt Wibergs inlägg. Med hänsyn till den sena timmen skall jag nöja mig med att omnämna en enda situation där den föreslagna regeln enligt min mening i onödan inskränker offentligheten. Domstolarna besöks ofta av tidningsreporters som inför en brottmålssession vill ta del av förekommande brottmålshandlingar. I brottmålsakterna finns utöver förundersökningsprotokoll, stämning, kriminalregister och annat vid många domstolar inte sällan också utdrag ur polisregister. Det är självfallet att när det gäller utdrag ur säkerhetspolisens register skall den lagstadgade och föreslagna tystnadsplikten gälla. Men jag reagerar mot att departementschefen utan närmare motivering vill utvidga detta till att gälla alla polisregister. För närvarande är det visserligen på det sättet att domstolarnas befatttningshavare vid en strikt tillämpning av sekretessreglerna kanske inte borde låta tidningsmännen ta del av registerutdragen. Men om man vet att målet kommer att handläggas inför öppna dörrar — och det alltså inte blir fråga om hemligstämpling — har praxis varit att tidningsmännen får ta del av utdragen. Jag skall inte nu närmare gå in på detta. Men jag vill nämna det förhållandet att anonymitetsskyddet förhindrar att efterforskningar görs i fråga om vem som har låtit vederbörande tidningsman ta del av handlingarna. Men när vi nu — som propositionen föreslår — skall få en lagstadgad tystnadsrätt beträffande polisregister blir förhållandet annorlunda. Om en befattningshavare vid en domstol då låter en tidningsman ta del av brottmålshandlingar, där utdrag ur polisregister finnes, kan polisen göra efterforskningar. Anonymitetsskyddet för meddelaren bryts, vilket med andra ord synes innebära att domstolarna måste finna en metod för att se till att dessa polisregister — i regel med ganska oskyldigt innehåll — inte får komma till tidningsmännens kännedom. Kanske måste man då strikt tillämpa sekretesslagen och stoppa all förhandsinformation ur handlingar som formellt är sekretessbelagda för förhandlingen i målet. Detta får väl då ske t.ex. genom att man, så snart ett polisregister inkommer, lägger in akten i ett särskilt skåp, till vilket tidningsmännen endast kan få tillgång under uppsikt. Detta är ett orimligt förhållande enligt min mening. Man vinner ingenting med detta. Inga olägenheter har, såvitt jag vet, försports med den nuvarande ordningen. Vad jag här anfört är ett exempel på hur pressens nyhetsbevakning genom den föreslagna lagstadgade tystnadsplikten beträffande samtliga polisregister i onödan skulle inskränkas. Jag skulle kunna ta andra exempel men vill inte uppta tiden med detta. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Min reflexion efter denna debatt är att det kanske är nyttigt att sammanträda på nätterna för då blir uppenbarligen debatterna livligare och inläggen kortare. Det var inte för att säga detta jag begärde ordet, utan det var för att än en gång understryka att det om säkerhetspolisens register inte råder någon meningsskiljaktighet. Om de övriga registren måste jag däremot säga att jag ställer mig mycket frågande. Jag har en gång av vår nådiga regering utsetts som expert i hithörande frågor. Det var möjligen ett förhastat val. Jag kan faktiskt trots detta icke klara ut riktigt vad propositionen syftar till och "vad avsikten har varit beträffande övriga register. Därav, herr talman, den blanka reservationen.

Herr talman! Herr Eskilsson har ganska utförligt behandlat reservation nr 1. Jag skall därför inte upprepa några argument i det fallet utan ber helt kort att få instämma i vad herr Eskilsson har sagt. Låt mig bara med några ord få motivera den andra reservation som är fogad till detta utlåtande. Jag vill först slå fast en sak, som vi torde vara ense om, nämligen att vi så långt möjligt bör undvika en överskottsproduktion av jordbrukslivsmedel, som inte kan avsättas utan betydande exportförluster för jordbruket. I motioner, som har undertecknats av representanter för de tre borgerliga partierna, har vi pekat på att det under de senaste åren har vuxit fram en produktionstyp, den s.k. kommersiella storproduktionen, som i mycket stor utsträckning bidrar till att skapa en överproduktion. På vissa områden medför denna överproduktion också starkt ökade exportförluster. Principen är den — som alla känner till — att jordbruket självt skall svara för exportförlusterna på jordbruksprodukter. För att finansiera sådana förluster har man påfört jordbruket vissa avgifter, bl.a. slaktdjursavgifter. Dessa är för närvarande differentierade efter slaktvikt och efter olika områden. Vi hävdar i motionerna att det skulle vara värdefullt med en differentiering av slaktdjursoch fodermedelsavgifterna också efter produktionstyp. Skälet till att vi i reservationen fört fram kravet om en prövning av detta förslag är att vi anser det riktigt, att den storproduktion av livsmedel, som sker utanför det egentliga jordbruket, också pålägges ett större kostnadsansvar för de exportförluster som den till så stor del föranleder. Detta är ingen ny tanke. Redan 1962 motionerades i riksdagen om en utredning som skulle ta sikte på en bättre avvägning av avgiftsbeläggningen med hänsyn till storproduktionen. Sedan motionerna passerat jordbruksnämnden överlämnades de till 1960 års jordbruksutredning. Det förefaller dock som om utredningen inte tagit upp frågan till prövning — i varje fall redovisades inte något förslag på denna punkt från utredningen. Låt mig också peka på att ett system för differentiering efter produktionstyp med framgång tillämpas i andra länder, bl.a. Västtyskland och Österrike. Reservation 2 utmynnar i ett förslag om utredning angående införande av avgifter som också differentieras efter produktionstyp, och jag ber, herr talman, att med denna korta motivering få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Den proposition om jordbrukets prisreglering som vi nu har att behandla inrymmer inga revolutionerande fakta — den innebär till huvudsaklig del en uppföljning av föregående års beslut. Vi tog ju då en tvåårig prisuppgörelse, och det är närmast följdverkningarna av denna uppgörelse från och med den 1 juli som här beaktas.

Vad beträffar utlösningen med hänsyn till konsumentprisindex lär det bli mycket små justeringar. Om riksdagen följer utskottets förslag kommer ärendet i den delen sannolikt att delegeras via Kungl. Maj:t till jordbruksnämnden för att klaras ut under juni månad. Den andra utlösningen gäller de angivna 30 miljoner kronorna, och det finns kanske anledning att något stanna inför detta. Jag sade att förra årets riksdagsbeslut inrymde något av en katastrofregel. Vi fick den samtidigt med att treprocentregeln med det skydd den innebar togs bort. Det är självfallet mycket svårt att göra beräkningar i detta sammanhang, men man har i alla fall konstaterat att världsmarknadspriserna gått avsevärt tillbaka under mätperioden. Efter ganska så ingående beräkningar och med hänsyn även till att jordbruket skulle bära en väsentlig självrisk har man vid överläggningar enats om som rimligt att kompensera jordbruket med 30 miljoner kronor. Detta belopp skall också inkludera den enligt mitt förmenande sannolika rätt som jordbruket hade att få kompensation för de förluster, som devalveringen i England och Danmark medförde för jordbruket och som i tiden ligger före den 1 juli 1968. Det är som sagt ganska svårt att beräkna den inverkan på jordbrukspriserna, som världsmarknadsprisernas tillbakagång inneburit, men sannolikt är dessa förluster minst tre till fyra gånger större än det belopp som här skall lämnas kompensation för; förlusterna uppgår troligen till 130—140 miljoner kronor. Med detta torde vara sagt att jordbruket här tagit en väsentlig självrisk, och jag vill mot den bakgrunden starkt ifrågasätta om det finns anled ning att tala om en »inkomstförstärkning» i sammanhanget. Det är dock så att i det första fallet, d.v.s. kompensationen för utlösning av K-index, gäller det en kompensation för inträffade kostnadsstegringar, och i det senare fallet rör det sig om en kompensation för de förluster som världsmarknadspriserna har förorsakat. Härvid har, som jag nyss sade, en väsentlig självrisk tagits av jordbruket. Herr talman! De nämnda förslagen överensstämmer i stort sett med föregående års avtal och det finns ingen anledning att längre kommentera den del av utskottsutlåtandet. Förslagen sammanfaller också i stort med den överenskommelse som träffats med jordbrukets representanter och som även konsumentdelegationen accepterat. Jag vill emellertid något litet stanna vid den sak, som herr Eskilsson tog upp där det de facto föreligger en ändring i propositionen gentemot överenskommelsens innebörd. Det gäller de s.k. buffertzonerna beträffande köttoch fläskmarknaden. När detta tvååriga jordbruksavtal slöts, när överenskommelsen med jordbrukarna träffades och riksdagen antog avtalet, släpptes tidigare regler som i någon mån stabiliserat prisnivån. Man tog öppet risken att få en prisnivå som skulle kunna svänga inom betydligt vidare gränser — en svängning som rimligtvis inte kan vara till fördel för vare sig konsument eller producent.

Därmed skulle man i viss utsträckning kunna «stabilisera prisnivån och således motverka för stora svängningar. Detta system har fungerat under det gångna året, och jag vill poängtera att då överläggningarna med jordbruket ägde rum förutsattes det att detta system skulle gälla även i fortsättningen. Jag vill också anföra att konsumentdelegationen inte har haft någon erinran emot att systemet skulle fortsätta; det ansågs tvärtom vara helt naturligt. Den enda erinran som gjorts kommer från handeln, vilket också framgår av propositionen. Jag finner det ganska anmärkningsvärt att jordbruksministern föreslagit denna ändring. Det finns ju ingen logik i att man tar bort skyddet i fråga om den nedre gränsen, när man samtidigt har systemet kvar för den övre gränsen. Vi har tidigare fört ett logiskt resonemang, som utgått från att man vid den nedre respektive övre gränsen skall ha samma både skydd och chans. Därför tycker jag att det är ganska anmärkningsvärt att man gör denna ändring under den löpande avtalsperioden — så kallar jag dock denna tvåårsperiod. Det skulle vara ganska intressant att få en närmare motivering härför. Beträffande den sista reservationen, den som begär en utredning om slaktdjursavgifterna, skall jag fatta mig mycket kort och bara säga, att nog hade det varit befogat att göra en undersökning på detta område. Det är både orimligt och omöjligt att i det långa loppet subventionera storproduktion och räkna med att det egentliga jordbruket, som tidigare haft denna produktion, skall betala huvuddelen av exportförlusterna. Jag tror att detta system är omöjligt att ha för framtiden, om man skall få den funktion i jordbrukets prisreglering som man strävat efter och också det skydd för jordbruket som man varit överens om. Från den utgångspunkten förmenar jag att det alltså hade varit rimligt med en undersökning. Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Utskottet är i stort sett enigt om de förslag som läggs fram i proposition nr 85. Det är endast i fråga om ett par detaljförslag som utskottet inte är helt enigt.

Det kan tyckas som om denna ändring, som reservanterna också sagt, skulle innebära i tillämpningen en omotiverad försvagning av jordbrukeis prisskydd. Jag tror emellertid inte att man behöver tolka ändringen av systemet på det sättet. I stället bör man erinra om 1967 års beslut om riktlinjerna för jordbrukspolitiken. Enligt detta beslut gäller det generellt för jordbruksnämnden att iaktta viss återhållsamhet med höjningen av införselavgifter i lägen, då den nedre prisgränsen passeras till följd av onormal produktionsutveckling inom landet och då import av betydelse inte förekommer. Enligt utskottsmajoritetens förslag, som givetvis är baserat på Kungl. Maj:ts proposition, anser vi också att viss återhållsamhet bör iakttas när priset når den nedre buffertzonen. Tanken bakom den förordade återhållsamheten kan kanske vara att konsumenterna inte skall utsättas för överraskande prishöjningar alldeles i onödan. Jag tror i stället man bör se det så, att en införselavgiftsändring vid gränsen till den nedre buffertzonen är en del av det system av åtgärder, som vidtas när priserna på ifrågavarande produkter närmar sig eller passerar prisgränsen. Man kan också säga, att i analogi med vad som gäller generellt för andra produkter får det anses riktigt att motsvarande försiktighet iakttages vid in förselavgiftsändringar när priset på kött och fläsk når den nedre buffertzonen. Man kan alltså säga att liksom den allmänna regeln om återhållsamhet är begränsad till lägen, då den nedre prisgränsen passeras, bör motsvarande begränsning också gälla buffertzonen. I reservation 2 tar man upp frågan om differentiering av slaktdjursoch fodermedelsavgifterna efter produktionstyp. Där kommer man givetvis in på motionerna i båda kamrarna om slopandet av slaktdjursavgiften i de fem nordligaste länen. Det är ännu ingen som har vidrört det problemet, i annat fall skulle det kanske på sitt sätt vara ganska intressant att diskutera den frågan och kolla hur jordbrukarna själva skulle ställa sig. Jag tror att det är mera en partipolitisk fråga, som slängs fram vid detta tillfälle. Herr Karl-Erik Eriksson har redan talat om motionerna 883 i första kammaren och 1139 i andra kammaren. Motionärerna vill, såsom redan har nämnts, att man skall skriva till Kungl. Maj:t och begära en utredning om de differentierade slaktdjursoch fodermedelsavgifterna. Utskottsmajoriteten har inte velat vara med om detta. Motionärernas påstående att överproduktionen av fläsk skulle vara föranledd av fabriksmässig produktion utanför det egentliga jordbruket kan inte heller vara riktigt. Då skulle man lika väl kunna hävda, att överskottet på fläsk härrör exempelvis från herr Eskilssons län, kanske också från herr Kristianssons och mitt eget län — man kan måhända tillägga också ifrån Skåne. Men detta är ett uppenbart orimligt påstående. Den fabriksmässiga fläskproduktionen — om vi nu skall betrakta den som en särskild sak — arbetar ju i princip under samma yttre konkurrensförhållanden som den enskilde jordbrukaren. Vi har rätt många jordbrukare, kanske ett tusental, som levererar så många svin att det täcker 30 å 40 procent av fläskproduktionen i dag. Om man då tittar på den där anläggningen i Sörmland, som troligtvis har förespeglat motionärerna när de begärde denna utredning, finner man att den svarar för bara en promille av hela fläskproduktionen i landet. Den spelar alltså en mycket liten roll i detta sammanhang. Av motionerna framgår inte riktigt klart, om storproducenterna, som vid sidan av fläskproduktionen även bedriver jordbruk i större eller mindre omfattning, skulle eventuellt betala en förhöjning av slaktdjursavgiften. Om så är avsikten, måste det väl bli en broms för den eftersträvade storleksrationaliseringen, man kan kanske också säga driftspecialiseringen. Om avsikten däremot är, att endast fläskproduktion utan anknytning till annan jordbruksverksamhet skulle drabbas av extra slaktdjursavgifter, synes motivet närmast kunna karakteriseras som en strävan att behålla ett produktionsmonopol. En sådan tanke kan ju inte heller vara acceptabel ur samhällets synpunkt. Jag skulle i stället vilja säga, att fläskproduktionen i den typ av företag, som aktualiserats, kan vara en väg att nå fram till en mera rationell och effektiv produktion av livsmedel till gagn för hela samhället. I princip avser ju statens stöd till jordbruksrationaliseringen uppbyggnad av effektiva företag utan begränsning till någon särskild företagsform. Det är klart att det vid vissa tillfällen kan bli överskott på fläsk, men det kan också bli tvärtom. Samma sak kan ju variera på alla områden och för alla varor. I fjolårets beslut uttalades att en överskottssituation för en viss produkt inte skall hindra stöd till sådana ytterligare investeringar i produktionsgrenen, som kan höja produktionens effektivitet. Den hittillsvarande tillämpningen av dessa principer överensstämmer också med målsättningen för produktionsanpassningen. Det kan således enligt utskottsmajo ritetens mening inte vara rimligt att först besluta om rationaliseringsstöd oberoende av företagsform, och sedan i praktiken begränsa stödet såsom reservanterna tänkt sig. Herr Karl-Erik Eriksson menade, om jag fattade honom rätt, att liknande avgifter beslutats i Västtyskland och Österrike, men jag är inte riktigt med på noterna i detta fall. Visserligen står detta i reservationen, men jag har tyvärr inte kunnat få några direkta upplysningar på detta område vilka bestyrker reservanternas uppfattning. De myndigheter som egentligen skulle veta detta har inte kunnat lämna några uppgifter. Därför tycker jag att det verkar som om det vore fråga om rena gissningen. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Efter de mycket stillsamma inlägg som hittills gjorts skall jag inte mana fram någon större debatt i denna fråga. Men det finns ändå åtminstone en punkt, där jag kan ha anledning att avge en förklaring. Jag går alltså förbi hela resonemanget om differentiering av slaktavgifter o.s.v. Där har jag självfallet med den ställning vi tagit i dessa frågor samma uppfattring som den herr Mossberger här redogjort för på ett enligt min uppfattning fullt uttömmande sätt. Jag vill ta upp frågan om huruvida det kan anses vara rimligt, att regeringen gör en detaljändring i en sådan överenskommelse som jordbrukarna har träffat under medverkan av konsumentdelegationen och som jordbruksnämndens förslag är baserat på. Jag har förut haft anledning att diskutera denna sak, och jag tror att vi alla är överens om att det inte föreligger några konstitutionella hinder för regering och riksdag att pröva dessa frågor obundet.

Är det då över huvud taget någon mening att bibehålla yttranderätten för ledamöterna i jordbruksnämnden i den mån de avviker från majoriteten? Jag tycker att denna fråga är värd att fundera på. Om man har den rätten, så skall det väl också innebära att det kan finnas situationer, där det finns möjlighet att beakta även vad minoriteten kan ha framfört. Jag skall gärna erkänna, att jag i denna fråga har tagit ställning för handeln. Det var enligt min uppfattning viktigt att göra det i detta läge. Jag tycker också att den mycket måttliga förändring eller uttolkning, som jag gjort av beslutet, är så pass begränsad att detta inte på något sätt kan rubba den förutsättning som föreligger för själva jordbruksuppgörelsen. Jag skall inte använda mina egna ord utan läsa upp vad tidningen »Köttbranschen» skriver om dessa frågor. Tidskriften utges av den branschorganisation som finns för den enskilda köphandeln och organisationen är naturligtvis ansluten till Grossistförbundet och är alltså att betrakta som ett led i det svenska näringslivet. »Köttbranschen» skriver följande: »Den kraftiga sänkningen av partipriserna på kött den 22 november medförde den senaste höjningen av införselavgiften. Alla inom köttbranschen irriteras av denna ryckighet i partipriserna — inte minst slaktdjursleverantörerna.

Detta visar hur slakteriorganisationen felbedömt hela marknadsbilden.» Läget var att Slakteriförbundet i anslutning till devalveringen bestämde sig för att lägga sitt pris ett öre under den gräns, som skulle wmtlösa det ökade gränsskyddet. Detta medförde att införselavgifterna höjdes med 17 öre på en enda dag. Det var den utvecklingen som försatte de enskilda importörerna i en mycket besvärlig situation. De som hade ingått avtal upptäckte, att deras affärsuppgörelser hade träffats under helt andra premisser än man väntat sig. Därigenom hade de kanske gått förlustig hela den ersättning som bort utgå. Jag tycker inte att det är särskilt märkvärdigt att man tar hänsyn till sådana här situationer. Nu säger man — och det har sagts till mig tidigare — att jag vill slå vakt om den enskilda handelns vinstmöjligheter och dess möjlighet att spekulera. Det är emellertid inte tal om spekulation här, men om så vore skulle den spekulationen helt enkelt ha skett när man i samband med devalveringen satte ett pris som just råkade vara ett öre under den gräns som utlöste skyddet. Jag har varit med om en sådan här situation förut, dvs. att man mer eller mindre har ställts inför beslut, som tydligt bär karaktären av att syftet inte i och för sig betingas av marknadsläget utan att en spekulation ligger bakom. Det är sådant som man skall undvika. Det är för alla parter det bästa i längden. Ty sådana åtgärder ter sig så utmanande, i det här fallet för han deln, att man reagerar starkt emot dem. De är inte till glädje för någon part — allra minst för dem som är måna om jordbruksregleringen — att slå vakt om sådana detaljer som möjliggör så utpräglade spekulationsåtgärder som i det här fallet. Det är den förklaring jag här kan ge. Jag kan öppet erkänna, att det i denna detaljfråga icke har förekommit något hänsynstagande vare sig för jordbruk eller konsumenter. Det har varit en annan del av vårt näringsliv, som jag här har gått till mötes. Jag anser att det också finns situationer, där man måste beakta de vettiga synpunkter som kan framföras från det hållet.

Herr talman! Såväl jordbruksutskottets vice ordförande som jordbruksministern berörde i sina inlägg huvudsakligen de s.k. buffertzonerna och i någon mån också utredningen angående slaktdjursavgifterna. Jag är något förvånad över de slutsatser herr Mossberger drar när han säger, att det är rimligt att ta bort den nedre buffertzonen med hänsyn till att konsumenterna annars skulle ställas inför överraskande prishöjningar.

Herr Mossberger måste därför ha missuppfattat detta. Det hade också varit intressant om han sagt någonting om logiken i att man tar bort automatiken när det gäller den nedre buffertzonen men samtidigt har den kvar vid den övre — även om det väl inte är så stora risker eller chanser att prisnivån kommer så högt kan det inträffa någon gång för någon produkt, och då skulle det vara åtminstone någon kompensation. Låt mig stanna något inför jordbruksministerns resonemang på denna punkt. Han säger att han här tagit hänsyn till en minoritet, och det bör han ha en blomma för, ty det brukar han nämligen inte göra! Detta är tydligen ett undantag, och man kanske därför skulle vara snäll denna gång. Jag kan ändå inte underlåta att kommentera hans resonemang. Jordbruksministern åberopar en artikel i »Köttbranschen», där man är irriterad över vad som hände den 22 november i fjol i samband med de förändringar som då skedde, förorsakade delvis eller kanske helt av devalveringen. Då utlöstes mycket snabbt — jag tror det var enbart för kött och inte för fläsk — denna spärregel och importavgifterna höjdes. Jag kan dock inte finna att det förorsakade att importörerna fick köpa kött till ett högre pris. Självfallet hade importpriset, eller världsmarknadspriset kanske man kan säga, sjunkit mera än vad denna höjning av importavgiften kunde kompensera eller korrigera. I detta land fick vi detta datum en sänkning av prisnivån. Det är inte svårt att skaffa fram siffror på det. Det innebär således att den grupp, som jordbruksministern här har tagit hänsyn till, ingalunda förlorade på vad som hände marknadsmässigt den gången. Det är möjligt att det för berörda handel varit ändå bättre om man kunnat få åtnjuta både ett sänkt världsmarknadspris och en fortsatt låg importavgift, men det blev rimligen inte sämre för de berörda än om dessa förändringar på båda sidor inte hade skett — alltså än förhållandet var tidigare. Det hade vidare varit intressant om jordbruksministern inte bara hade sett till hur prisförändringarna verkade för denna grupp och hur mycket pengar den förlorade, utan också till hur mycket jordbruket förlorade. Det hade kanske varit rimligt om jordbruksministern också hade beaktat detta. Jag föreställer mig att de förlusterna är ganska stora.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

Att det är så det ligger till borde herr Axel Kristiansson, som just talar om möjligheten att ta del av statistik, kunna förvissa sig om. Här har man. just fått ett exempel på hur underliga verkningarna kan bli av ett system, som lägger hos en part — i det här fallet en grupp av näringsidkarna — att fastställa priset, varefter de andra näringsidkarna blir beroende av det på olika sätt. Då är det väl lika bra att erkänna, att man i grund och botten inte vill ha sådana förhållanden. Man skall ha möjligheter att analysera situationen och vidta åtgärder därefter. Det är detta det rör sig om och ingenting annat. Vi har inte slopat buffertzonerna. Men å andra sidan har vi sagt, att dessa inte skall vara så tvingande att jordbruksnämnden bara därför att noteringen är förändrad genast på morgonen säger till Slakteriförbundet, att nu måste vi vidta åtgärder i fråga om gränsskyddet. Man skall ha möjligheter till en friare bedömning.

Herr talman! När man lyssnar till jordbruksutskottets vice ordförande, herr Mossberger, får man en känsla av att vårt krav om utredning skulle strima emot fjolårets riksdagsbeslut. Jag ser ingenting i vårt utredningskrav som strider mot 1967 års uttalande av riksdagen när det gällde rationaliseringspolitiken inom jordbruket. Tvärtom, skulle jag vilja säga, och det försökte jag stryka under i mitt anförande. Som jag nämnde inledningsvis var vi då överens om att försöka undvika Ööverskottsproduktion, som medförde exportförluster. Vårt förslag är ju ett medel i denna riktning och en målsättning att inte övervältra bördan från den s.k. kommersiella produktionen till jordbruket. Om systemet är genomfört i Västtyskland, så betyder detta givetvis i sak ingenting, men eftersom herr Mossberger gör gällande att den uppgiften var en ren gissning, så vill jag påpeka att det systemet har relaterats i fackpressen. Jag har inte tillgång till den nu, tyvärr, men herr Mossberger vet ju att vi vid utskottsbehandlingen fick en utförlig redogörelse beträffande detaljerna i det systemet. Det är också känt att samma tankegång som herr Mossberger nu tog upp framfördes i andra kammaren i fredags. Då vidhöll jordbruksutskottets ordförande, herr Hansson i Skegrie, den uppgift jag här lämnade, efter vad jag förstår. Den formulering som herr Mossberger använde var också intressant. Han sade att jag har inte »fått bekräftat» att de uppgifterna är riktiga. Men han har tydligen inte heller fått bekräftat att uppgifterna är felaktiga.

Herr talman! Jordbruksministern skall inte mot bättre vetande försöka inbilla denna kammare, att Sveriges slakteriförbund gör så dumma affärer! Det är ganska lätt att förstå för den som är så pass insatt i dessa frågor som jordbruksministern, att om 5 procent på importavgiften exempelvis för fläsk ger möjlighet till cirka 7 öres förhöjning av denna avgift, och om man som regel icke gör justering med mindre än 5 öre, måste man vara i ett mycket gynnsamt läge för att rent strategiskt kunna gå under utlösningsgränsen med 1 öre och således på ett sätt som icke förutsatts utnyttja situationen. Detta lilla exempel bevisar väl i alla fall att jordbruksministerns argument för att få bort automatiken inte håller, i synnerhet som det angivna exemplet är förknippat med de stora förändringar som skedde eller bedömdes ske i samband med devalveringen, vilken situation vi får hoppas inte återkommer så många gånger. Jag vågar påstå, herr jordbruksminister, utan att ha siffrorna till hands — och det kan vi undersöka efteråt — att det vid det tillfället skedde prissänkningar. Det väsentliga för Sveriges slakteriförbund och jordbrukarna är inte hur höga importavgifterna är, utan det är vilken prisnivå vi har i vårt land, och då sänker man inte avsiktligt hela prisnivån. Vidare tycker jag att det hade varit intressant om jordbruksministern något mera hade stannat inför det rimliga i att göra denna ändring i förutsättningarna. Jordbruksministern har konstitutionellt rätt att föreslå riksdagen denna ändring, men jag undrar i alla fall om det är rimligt med hänsyn till de berörda huvudparterna att göra ändringen under löpande avtal — man måste ju säga att avtalet är löpande evad det gäller principerna. Eftersom principerna och förutsättningarna ingalunda diskuterats på något plan under de överläggningar, som har förevarit har självfallet samtliga parter då förutsatt att de skall vara oförändrade. Om någon part sitter i kläm hade det varit rimligt att jordbruksministern noterat detta och framfört det vid nästa överläggning. Det hade inte varit så farligt om man hade behållit nuvarande form året ut. Därefter kunde man ha diskuterat hur systemet verkar för respektive parter och kommit fram till en hygglig lösning som kunde tillfredsställa alla. Jordbruksministern skulle ha visat bättre handlag om han hade följt dessa spelregler.
Herr talman! Herr Axel Kristiansson trodde att jag hade missuppfattat frågan om buffertzonerna. Jag vet inte om det är han eller jag som har missuppfattat, men jag tror inte att det är jag. Vi har inte velat något annat än vad som står 1 propositionen och som redan gäller för andra varor, nämligen avvakta utvecklingen så att vi inte får en automatisk höjning med 53 procent när man närmar sig den nedre gränsen i buffertzonen. Om höjningen sker automatiskt kan det hända att den måste ändras några dagar senare; vi har haft sådana exempel. Jag måste återkomma till vad herr Karl-Erik Eriksson sade om Västtyskland och om Österrike. Visserligen fick vi en redogörelse av ordföranden i utskottet om detta, men det förbättrar egentligen inte saken. Lantbruksförbundet, lantbruksstyrelsen, Slakteriförbundet, jordbruksnämnden m.fl. myndigheter borde också ha känt till detta förhållande. Mitt uttalande var alltså inte så lösligt som herr Eriksson trodde, och jag betvivlar att Västtyskland kommer att vilja ha ett sådant här system. Det landet importerar ju livsmedel för cirka 17 miljarder om året, och då finns det inte så stor anledning att där införa sådana här differentierade avgifter.

Herr talman! Jag vet inte om jag kan tillmötesgå herr Axel Kristianssons begäran att ytterligare utveckla motiven, eftersom jag ganska tydligt har förklarat varför vi föreslår denna ändring. Det är av hänsyn till en tredje part som inte direkt deltagit i dessa förhandlingar. Jag har inte många flera argument, men jag skulle dock till herr Axel Kristiansson vilja säga att den ofelbarhetsteori som han tycks vara förespråkare för är en aning för primitiv. Att ett företag är stort behöver inte innebära att man där inte kan fatta några felaktiga beslut. Vi måste nog räkna med att felbedömningar kan göras litet varstans. Riksdagen är inte rätt forum för denna diskussion. Om Sveriges bönder har några synpunkter på detta gentemot sin föreningsrörelse och om alla hyser samma kolartro som herr Axel Kristiansson om ofelbarhet, är det en annan sak. Jag skall dock avstå från att föra denna diskussion vidare här. Jag vill erinra om att beslutet om buffertzonerna fattades på försök under ett år. Lägg märke till det. Varför ett år? Jo, därför att vi samtidigt hade gett jordbruksnämnden i uppdrag att försöka komma fram till ett bättre system för fastställande av prisnivån i landet. Vi hade redan i jordbruksutredningen diskuterat svagheten i det system som innebär att man accepterar en prisnotering från ett företag och använder den som utgångspunkt. Vi sade att detta inte dög och gav jordbruksnämnden i uppdrag att finna på något bättre. Samtidigt som nämnden kom in med detta förslag anmälde den att den hade misslyckats med att för detta år finna nå gon annan form för det hela. Man kan därför inte utan vidare säga att buffertzonsystemet är accepterat i vårt regleringssystem. Det är bara ett försök under ett år. Nu föreslås att försöket skall utsträckas till ytterligare ett år. Har man den utgångspunkten att det här gäller ett försök, kanske man också har lättare att acceptera att de modifikationer som sker inte skall uppfattas såsom stora avsteg från den träffade uppgörelsen. Jag har alltså i detta sammanhang tagit hänsyn till den enskilda handeln men även till konsumentkooperationen, som ju är importör och har vissa intressen i detta fall. Ett par högermän lär ha tyckt att detta system gick litet för långt och har velat opponera sig något emot att riksdagen skalll spela denna slaviska roll att följa det som man har kommit överens om vid dessa förhandlingar. Ett par högermän har tyckt att det står i strid med näringsfriheten och har på det sättet markerat ett avståndstagande. Det är jag väldigt glad för. Det är åtminstone en liten strimma av ljus i det mörker som breder ut sig, när man inte kan föra en debatt kring vettiga frågor utan bara hänvisar till överenskommelser. Vi får inte glömma bort att vi ändå till sist måste sträva efter att ha alla krafter med. Konsumentkooperationen, producentkooperationen och de enskilda företagen har naturligtvis alla sitt berättigande. Hela vår jordbrukspolitik bygger på att det skall finnas möjlighet att också importera varor utifrån. Vi får inte glömma den utgångspunkten i detta resonemang. Det är ju ändå det viktigaste för oss att samhället och näringarna kan utvecklas på ett riktigt sätt. Ja, herr talman, jag hade anledning att göra den noteringen att regeringen, som har ställt sig bakom mitt förslag, har intagit den ståndpunkten att den vill stödja en viss sektor inom vårt näringsliv och inte försätta den i den besvärande situation som ju kan inträffa, vilket också dessa exempel visar.

Herr talman! Jag vill säga till jordbruksministern att det är inte därför att Sveriges slakteriförbund är stort som jag skulle förmena att det handlade riktigt. Jag har för övrigt aldrig sagt att förbundet är ofelbart. Det är jordbruksministerns ord. Men jag vill kanske säga, att förbundet, eftersom det har ett ansvar för prisbildningen, rimligen inte kan handla så lättsinnigt som jordbruksministern beskyller det för att göra. Sedan vill jag ifrågasätta vad detta över huvud taget har med näringsfrihet att göra. Det är väl ändå att ge denna sak för stora proportioner. Det är ju ändå endast då priserna ligger alldeles intill respektive prisgränser, i praktiken den nedre, som dessa — enligt jordbruksministern — manipulationer kan ske. Om jordbruksministern såg en strimma av hopp i det faktum att det fanns någon högerman som inte hade accepterat detta system, må de vara honom förunnat att hysa detta hopp. Jag tror dock att jordbruksministern förstorar det hela. Det må vara hänt att man resonerat om att försöksvis tillämpa detta system, men märk väl: under dessa överläggningar som ligger till grund för propositionen, ifrågasattes det aldrig att systemet skulle tas bort under återstoden av avtalsperioden. Från dessa utgångspunkter vill jag än en gång framhålla att jordbruksministern kunde ha avvaktat ett år. Någon större olycka hade inte hänt under den tiden. Till herr Mossberger vill jag bara säga att jag kan förstå hans resonemang. Men då skulle herr Mossberger också ha varit så konsekvent att han tog bort automatiken också då det gäller den övre buffertzonen.

Herr talman! Herr Mossberger sade sen m.fl. borde känna till om det hade funnits något system i Västtyskland och Österrike. Jag har just nu fått i min hand Slakteriförbundets storproduktionsutredning — där relateras på sidan 22 det västtyska förslaget och några sidor längre fram det österrikiska förslaget.

Herr talman! Egentligen hade jag väl inte direkt anledning att säga någonting i denna debatt eftersom jag inte varit med om utskottsbehandlingen, men det finns två saker som jag tycker är intressanta. Först och främst har vi nu fått klart för oss varför jordbruksministern ändrat på den träffade överenskommelsen. Anledningen skulle framför allt vara att slakteriorganisationen vid en viss tidpunkt vidtagit åtgärder som enligt jordbruksministerns utsago inte stämmer överens med systemet. Jag vill något reagera mot detta. Kammarens ledamöter kan ju lätt få intrycket att slakteriorganisationen här skulle ha gjort någonting som inte varit riktigt just. Det tillämpade förfarandet ligger helt inom ramen för de regler som gäller. Vi vet precis vilken tidpunkt det gällde och vilken allmän oro som rådde på olika marknader i samband med devalveringen. I detta läge var det naturligtvis — det hoppas jag att jordbruksministern förstår — slakteriorganisationens enkla skyldighet att försöka vidtaga de åtgärder som var möjliga för att skydda producenternas intressen härvidlag. Jag kan heller inte förstå att handeln eller andra på något sätt skulle ha blivit utsatt för en orättvisa. När jordbruksministern talar om en sådan kan jag inte se att han har fog för det. Eftersom detta är någonting alldeles nytt för mig måste vi naturligtvis titta närmare på vad som inträffat. Men för dagen vill jag uttrycka den uppfattningen att jordbruksministern ger en överbetoning åt den situation som importörerna och handeln kommit i. Sedan hade jag inte trott att näringsfriheten skulle diskuteras i detta sammanhang. Jordbruksministern uttryckte saken så, att två högermän skulle ha reagerat och ansett att näringsfriheten varit i fara. Jag tycker att det är att ge denna fråga dimensioner som knappast passar i sammanhanget.

Herr talman! Låt mig bara säga till herr Karl-Erik Eriksson att jag mycket väl känner till vad han läste upp. Men det gäller förslag som aldrig har genomförts, och därför kan han inte påstå att jag hade fel.
Herr talman! Jag håller gärna med herr Harald Pettersson om att man har rätt att göra sådana här prisförändringar. Men inträffar det flera gånger att man lägger sig just ett öre under en viss gräns blir ju frågan om det verkligen bara är av en händelse man råkat hamna där eller om det inte finns en avsikt bakom. Har vi ett sådant här regelsystem skall det självfallet användas även i framtiden. Frågan är bara: Skall jordbruksnämnden ha rätt att dröja några dagar för att analysera situationen och därefter vidtaga åtgärder? Jordbruksnämnden ansåg det som en ovillkorlig skyldighet att så fort detta hade inträffat omedelbart utlösa en höjning av införselavgiften. Det var jordbruksnämndens svar på köttbranschens framställning. Jag har tidigare betonat att vi i den här situationen lika väl som när man underskrider den nedre prisgränsen skall ha möjligheter till att göra en bedömning av läget och inte behöva känna oss tvingade; vi måste få bedöma vad som är förnuftigt i den särskilda situationen. Jag vill också gärna säga att jag inte heller anser att Slakteriförbundet har gjort någonting som det kan klandras för. Tolkningar och bedömningar, herr Harald Pettersson, kan göras på olika sätt, men jag medger att jag kanske använde för stora ord när jag tog till näringsfriheten. Man gör det ibland för att man skall få folk att fundera över var vi till sist skulle hamna, om vi inte har möjlighet att föra en sådan här diskussion. Jag vill gärna framhålla att vi inte behöver ta så hårt på farhågorna att näringsfriheten skall vara hotad. Vi har dock här ett litet exempel på vart det skulle kunna leda, om man bara accepterade ett regleringssystem utan att få lov att använda sunt förnuft vid tillämpningen.